Herr talman! Gudrun Schyman har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att verkställa riksdagens beslut om förskola för alla barn. Flertalet kommuner har under de senaste åren gjort kraftfulla insatser för att möta efterfrågan på barnomsorg. Enligt kommunernas preliminära statsbidragsansökningar har under perioden juli 1990 till oktober 1991 ytterligare 36 000 barn beretts plats i heldagsomsorgen. Men alltjämt finns en dagiskö på flera tusental barn. Det är otillfredsställande. Regeringens ambition är att de som vill skall kunna få dagisplats. I syfte att öka både tillgång och valfrihet kommer jag inom kort att föreslå regeringen att lägga fram ett förslag för riksdagen, som innebär att existerande hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika former av barnomsorg tas bort.

Herr talman! Först vill jag tacka så mycket för välkomsthälsningen från Gudrun Schyman. Det är alldeles riktigt att alternativen kanske inte löser alla problem. Vi har verkligen inte sagt att kommunerna inte skall fortsätta att bygga ut barnomsorgen. Jag är helt övertygad om att om vi tidigare hade haft en större etableringsfrihet, hade vi nu inte haft de köer vi har. Jag kommer naturligtvis inte att på något sätt försvara dagens situation. Jag har tvärtom, innan jag hamnade i den här positionen, mycket starkt kritiserat bristerna inom barnomsorgen. Vi har en kö på 50 000--60 000 barn, och det krävs en betydande ansträngning från både staten och kommunerna under de kommande åren för att vi skall kunna möta den efterfrågan som finns. Jag är alltså övertygad om att alternativ barnomsorg är ett sätt att göra detta. Jag tror att den brist på efterfrågan som Gudrun Schyman påtalar beror på att det inte finns några alternativ att efterfråga. När de dyker upp kommer det också att visa sig att föräldrarna gillar dem.
Herr talman! Det återstår naturligtvis att se. Men i det omedelbara perspektivet är vi alltså överens om att det finns stora problem, att det finns långa köer och att många barn i dag står utan plats. Vad vill man då göra på kort sikt för att lösa problemet? Jag tror att alternativen även i fortsättningen kommer att vara just alternativ. Jag tror inte att en satsning på alternativen kortar köerna. Vi har sett att Uppsalamodellen, som var ett alternativ, inte kortade köerna och att det dessutom blev för dyrt. Jag undrar också hur det går ihop att man skall sätta fart på utbyggnaden samtidigt som man förväntas sänka skatterna och hur det går ihop med vårdnadsbidraget, som efter vad jag förstår också är en del av ett paket som syftar till en ökning av valfriheten. Det behövs enligt min uppfattning i dag pengar för att få fart på utbyggnaden av barnomsorgen. Hur har man tänkt lösa problemet för alla de 50 000--60 000 barn som inte har någon barnomsorg? Dessa barn har ju föräldrar som faktiskt inte kan arbeta på grund av att de saknar barnomsorg för sina barn.

Herr talman! Jag tror att vi är överens om att barnomsorg är samhällsekonomiskt lönsamt. Men det är ändå en utgiftspost i den kommunala budgeten. Svårigheten för kommunerna är att få pengarna att räcka till, eftersom staten under så lång tid har dragit in mycket pengar för kommunerna och eftersom kommunerna dessutom i dag är belagda med skattestopp. Detta gör att kommunerna befinner sig i en mycket svår situation. Många kommuner har löst problemet just när det gäller barnomsorgen genom att dra ned på öppettiderna, ha överinskrivningar och att erbjuda t.ex. föräldrakooperativ inte som en valfrihet utan som ett tvång för föräldrar. Man säger till föräldrarna att om de vill ha en barnomsorgsplats, får de lov att starta ett kooperativ. Dessa alternativ är därför enligt min uppfattning ingen valfrihet, utan det är något påtvingat, som man väljer bara därför att inget annat står till buds och därför att det är det billigaste alternativet för kommunen. Jag menar därför att regeringen måste göra något mycket konkret och aktivt om man skall få fart på utbyggnaden.
Herr talman! Låt mig till sist säga att valfrihet är viktigt för föräldrarna, men att vi får fram fler alternativ är också viktigt av den anledningen att det innebär en viss konkurrens i produktionen av tjänster på det här området. Jag är helt övertygad om att det på detta område liksom på andra områden där vi i dag i praktiken har ett monopol, är fråga om ett slöseri med resurser. Detta går ut över de föräldrar som inte får barnomsorg. Vi har på olika håll i Sverige många goda exempel på att en stark decentralisering av besluten inom barnomsorgen, ett eget budgetansvar och enskilda alternativ har lett till lägre kostnader. Detta är självfallet viktigt på ett område där det på senare år har funnits en tendens till starkt ökade kostnader.

Herr talman! Vi skall se till att behoven täcks så snabbt som möjligt. Med det beskedet slutar jag debatten, eftersom min erfarenhet säger mig att Gudrun Schyman ändå alltid kommer att begära sista ordet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var väl inte riktigt vad jag hade hoppats, men väl vad jag hade väntat. Jag är glad att det är en borgerlig minister som nu svarar på denna angelägna fråga angående förhållandena för våra svenska kustbor, kustkommuner och miljön på de svenska stränderna och för dem som vistas här i andra angelägenheter. Kustkommunerna hoppas nu på kraftfulla insatser och hjälp. Därför välkomnar vi vår nye miljöminister även till att svara vid frågestunderna här i riksdagen. Trots överenskommelser mellan Nordsjöländerna om dumpning och nedskräpning, trots ett hårt och kostnadskrävande arbete utfört av de bohuslänska kommunerna och trots beundrandsvärda insatser av ideella krafter, hinner man inte med att hålla rent. Resurserna räcker inte till i något avseende, vare sig när det gäller ekonomin eller i fråga om att få fram tillräckligt med ideellt arbete. Enligt BOSAM , som på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige rent har undersökt nedskräpningen av Bohusläns stränder, är kusten där fyra gånger mer nedskräpad än övriga kuster i Sverige. Detta gäller förmodligen hela västkusten. Denna rapport presenterades i början av september i år. Våra kuster håller på att bli inplastade, nedsmetade och överhopade av alla sorters skräp och kemikalier, som båtägare av alla de slag vill bli av med från sina båtar. De som utför dessa illdåd mot våra svenska kuster och framför allt västkusten har säkert inte ens en tanke på att denna slapphet drabbar förut hårt prövade kustkommuner, som får ta hand om skräpet eller göra rent efter dem. I detta sammanhang har jag utelämnat all dumpning av olja, som är en katastrof av helt annat slag när det drabbar våra kuster och som får behandlas på ett helt annat sätt. Rena stränder är en tillgång för kustborna själva men också en nödvändighet för att vi skall kunna behålla den turism som vi så gärna vill ha kvar i Västkusten ligger illa till med tanke på de starka västliga vindar och de starka strömmar som finns i Skagerrak och Nordsjön, vilka drar med sig allt som hamnar i vattnet.
Herr talman! Jag tror att vi båda två är angelägna om att hålla de förmaningstal som behövs för att människor som vi kan nå skall göra det bästa möjliga av situationen. Det jag har ägnat mig åt är i första hand de regler som man internationellt har kommit överens om och som man använder för att försöka hantera situationen. Precis som Kenth Skårvik säger är en stor del av föroreningarna sådant som driver in från havet. Det handlar om att även företrädarna för färjetrafiken och båttrafiken i allmänhet skall kunna hantera sitt ansvar. Det vi gör konkret, utöver vad jag har nämnt, är naturligtvis att vi övervakar läget så att vi kan slå larm och hitta syndaren. Vi har i samarbete med Danmark och Norge en ständig flygövervakning över både Skagerrak och Kattegatt och för den delen även över Östersjön i enlighet med Helsingforsöverenskommelsen. Det är viktigt att vi då försöker nå dem som inte tar sitt ansvar och se till att också de får bära bördan av sin felaktiga handling.
Herr talman! Jag besökte för ett tag sedan kustbevakningen. Vi fick i samband med en tidigare fråga höra vilken betydelse kustbevakningen har i detta sammanhang. Man är inom kustbevakningen bekymrad över att man inte får de resurser man behöver för att ha möjlighet att övervaka även sådana här saker. När man från kustbevakningen övervakar västkustens vatten ser man nämligen stora områden som är nedskräpade och som med strömmarna rör sig in mot kusterna. Den utredning som har gjorts visar att nedsmutsningen på västkusten är betydligt värre än på andra håll på grund av vindarna och strömmarna in mot kusten. Med tanke på detta kanske man skulle kunna göra någon speciell insats just för dessa kommuner, som alltså får betydligt mer av nedsmutsning än andra kommuner utefter den svenska kusten.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om nya fakta har framkommit som visar att en Öresundsbros miljöpåverkan eventuellt är försumbar och att bron därmed kan byggas. Låt mig börja med att erinra om att kunskaperna om miljöförhållandena i Öresund och Östersjön ökar successivt. Den miljöprövning som nu skall göras innebär att all väsentlig kunskap om miljökonsekvenserna av en Öresundsförbindelse skall tas till vara och beaktas. I regeringsförklaringen slås fast att det konkreta förslag till utformning av förbindelsen som skall utarbetas skall bli föremål för prövning enligt naturresurslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen. En bred miljökonsekvensbedömning kommer därmed att ske. Detta är helt i enlighet med det avtal med Danmark om byggandet av en fast förbindelse över Öresund som riksdagen har godkänt. Miljöprövningen skall gälla en fast förbindelses regionala påverkan samt effekter på Öresund och Östersjöns miljö. Avgörande för bedömningen blir bl.a. att den s.k. nollösningen vad gäller vattengenomströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Detta överensstämmer helt med vad som regleras i den nyligen undertecknade Esbo-konventionen, vilken för övrigt ligger på riksdagens bord, rörande miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Regeringsförklaringen anger också att respekten för det med Danmark träffade avtalet kräver att miljöprövningen görs med största möjliga noggrannhet. I detta sammanhang skall även andra stater än Sverige och Danmark ha möjlighet att yttra sig om projektet. Öresundsförbindelsen kan jag således bestämt hävda att regeringen kommer att se till att miljökonsekvenserna av denna förbindelse kommer att bli mycket grundligt utredda.
Herr talman! Jag vill också gratulera Olof Johansson till hans nya ställning som miljöminister. I våras när vi förde diskussionen om Öresundsbron konstaterade flera av oss här i kammaren att Östersjön har ett ytterst känsligt ekosystem som är nära en kollaps och att vi kan drabbas av en oåterkallelig förstörelse av Östersjön. Det viktigaste problemet är syre och saltbalansen, som intimt sammanhänger med genomströmningen genom Öresund. Många bedömde då att det var omöjligt att åstadkomma den reducering av genomströmningen som blir en följd av brobygget. Kväveutsläppen i södra Sverige ligger på ungefär 25 kilo per hektar och måste enligt de flesta bedömarna minskas till 10 kilo per hektar för att vi skall klara försurningen. I vissa områden i Skåne är nedfallet upp till 60 kilo per hektar. 40 % av granarna är allvarligt skadade. Bly, svavel, koldioxid, ozon och kolväteutsläppen ökar. En rad forskningsinstitut -- däribland STU, havsforskningsföreningen och fiskeristyrelsen -- ifrågasatte hela broutredningen. Flera viktiga instanser avstyrkte också. Jag har här centerpartiets motion när det gäller propositionen om brobygget. Man konstaterade i denna i våras att det var ytterst oansvarigt och miljöfientligt av regeringen att föreslå ett brobygge. Har Olof Johansson ändrat uppfattning?